Herr talman! Statsutskottets majoritet har även i år avstyrkt kraven från centerhåll om en utredning av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna. Majoriteten består som framgår av utlåtandet av företrädare för socialdemokratien och högern. Liksom i fjol hänvisas till beslutet om det nya skatteutjämningssystemet och till att man skall avvakta erfarenheterna av detta innan denna fråga upptages till behandling. Givetvis inne bär det nya skatteutjämningssystem som vi har fått i år en förbättring ur skatteutjämningssynpunkt men enligt vår mening innebär det ingen lösning av kostnadsfördelningsfrågan. Vi kan kanske alla erinra oss att skatteutjämningskommittén genom vissa tilläggsdirektiv från finansministerns sida inte hade tillfälle att ta upp kostnadsfördelningsfrågan till en genomgripande prövning och lägga fram ett längre gående förslag. Om jag inte minns fel gav halva antalet ledamöter också i betänkandet uttryck för sitt missnöje över detta förhållande. Kommittén i sin helhet underströk dock att problemet om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun kvarstod i stort även vid ett genomförande av kommitténs förslag. Jag vill också erinra om att de tre kommunförbunden och flertalet landsting i sina remissyttranden mycket kraftigt underströk dessa synpunkter och påyrkade en utredning av det slag som reservanterna i statsutskottet nu förordar. Skatteutjämningskommittén framhöll också att problemet borde bli föremål för en prövning ur skattepolitiska synpunkter. Det är väl alldeles uppenbart att åtskilliga socialdemokrater och högermän i de instanser som yttrade sig i regel intog en annan ståndpunkt än dessa partiers företrädare har gjort i statsutskottet. Den kommunala verksamheten har ökat avsevärt under senare år, främst beroende på de vidgade uppgifter som staten pålagt landsting och kommuner. Svårigheterna på kapitalmarknaden har också bidragit till att det kommunala finansläget blivit mycket bekymmersamt. De växande anspråken på samhällelig service har — med en del undantag — drivit upp den kommunala utdebiteringen över eller upp emot 20-kronorsgränsen. I fjol var medelutdebiteringen 17:25 kr. och i år har den stigit till 18:28. Det innebär att den genomsnitt liga totala kommunalskatten har stigit med inte mindre än 80 procent sedan början av 1950-talet. Alla tecken tyder på att toppen ännu inte är nådd. Kommunerna kommer att få väsentligt ökade kostnader exempelvis för skolan, sjukvården, åldringsvården, handikappvården, bostadsbyggandet och vuxenutbildningen. Skolan är primärkommunernas största utgiftspost. Grundskolan har ännu inte genomförts överallt i landet. När så sker kommer kostnaderna att stiga väsentligt. Därtill kommer utbyggnaden av gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan. För landstingen utgör, som vi alla känner till, sjukvården och hälsovården de största utgiftsposterna. Landstingens övertagande av mentalsjukvården fr.o.m. nästa år kommer otvivelaktigt att medföra en kostnadsstegring, särskilt på längre sikt. Landstingens utdebiteringar har som bekant i allmänhet höjts kraftigt under senare år. De väsentligaste orsakerna till denna utveckling är att de uppgifter som statsmakterna pålagt landsting och kommuner undan för undan har vidgats. Det är självfallet värdefullt — jag vill understryka detta för undvikande av alla missförstånd — att man kan decentralisera en stor del av samhällsverksamheten. Härigenom kan lokaloch personkännedom bäst komma till sin rätt. Men det stora problemet är att utvecklingen medfört en mycket kraftig övervältring av kostnaderna på kommunerna, och man kan inte påstå att skatteutjämningsreformen även om den är värdefull — radikalt har förändrat situationen. I år kan de totala statsbidragen till kommunerna beräknas till ungefär 4 miljarder kronor, medan kommunernas totala utgifter torde uppgå till i runt tal 18 miljarder kronor. Också för den reella kommunala självstyrelsen har kostnadsövervältringen konsekvenser. Kommunerna har en självständig beskattningsrätt, men det är uppenbart att den starka kostnads och utdebiteringsökning, som kommunerna åsamkats genom statliga ålägganden, begränsar kommunernas rörelsefrihet i ekonomiskt avseende. En verklig kommunal självstyrelse kan ju inte innebära att kommunerna skall ha ekonomiska resurser enbart för att fullgöra de uppgifter som statsmakterna pålagt dem. När staten exempelvis ålägger kommunerna att genomföra grundskolan och ta de ekonomiska konsekvenserna härav innebär detta otvivelaktigt en begränsning av kommunernas ekonomiska handlingsfrihet i övrigt. Kostnadsövervältringen har också skattepolitiska konsekvenser. Fjolårets riksdagsbeslut om skatteutjämningsreformen har visserligen minskat skillnaderna mellan högsta och lägsta utdebitering men ingalunda i den utsträckning, som finansministern räknade med i sin proposition föregående år. Herr Sträng räknade med att skillnaden mellan högsta och lägsta utdebitering skulle minskas från 11:57 per skattekrona 1965 till 7: 40 per skattekrona i år. Bl.a. på grund av de föreliggande investeringsbehoven och svårigheten att låna pengar har de skattetyngda kommunerna inte kunnat sänka utdebiteringarna så mycket som ställts i utsikt, och skillnaden mellan högsta och lägsta utdebitering i år är 9 kronor per skattekrona, d.v.s. 1:60 mera än vad finansministern räknade med. Utskottets majoritet uttalar att det nya skatteutjämningssystemet garanterar att bidraget blir värdebeständigt och standardföljsamt. Jag skulle vilja göra ett par kommentarer till detta påstående. I fråga om totalbeloppet kan man kanske tala om en viss värdebeständighet, men därmed är ingalunda sagt att kostnadsfördelningen i fortsättningen blir oförändrad. Allt talar för att kommunernas utgifter stiger förhållandevis mera än de sammanlagda skatteutjämningsbidragen ökar. För övrigt är skatteutjämningsbidragets konstruktion behäftad med uppenbara svagheter, vilket vi påpekade från centerhåll när vi i fjol diskuterade denna fråga. Systemet grundar sig bl.a. på en rörlig utdebiteringsgräns, som fastställs med hänsyn till medelutdebiteringen, och denna har som bekant höjts mycket kraftigt bara från i fjol och kommer väl att fortsätta att stiga. Detta får den märkliga konsekvensen att en kommun, som inte ökar sin utdebitering lika mycket som medelutdebiteringen, får minskat bidrag.

Det kan i sin tur medföra att en mycket fattig kommun uppe i Tornedalen som har oförändrad utdebitering får ett minskat skatteutjämningsbidrag med ett belopp som motsvarar en höjning av utdebiteringen med 30 öre. Man får alltså inte okritiskt använda begreppen värdebeständighet och standardföljsamhet. Det skatteutjämningssystem som vi har fått innebär en viss förbättring av skatteutjämningen — det är jag den förste att erkänna — men i princip är det ju fråga om en viss skatteutjämning på vilken nivå som helst. Det innebär inte någon lösning av kostnadsfördelningsproblemet.

Jag vill i detta sammanhang erinra om att den stora skatteberedningen, som ju mycket ingående diskuterat hela vårt skattesystem och framlagt förslag om en omläggning av detta, tydligen inte ansett sig ha direktiv att ta upp sambandet mellan statlig och kommunal beskattning. Enligt vår mening bör kommunernas ekonomi genom statsbidragen påverkas så att kommunalskatten får den tyngd i det totala skattetrycket och får den andel i den enskilda skattebetalarens skattebörda som är lämplig efter en verklig skattepolitisk prövning. Det är de synpunkterna som vi har hävdat i dessa motioner och som också har hävdats enhälligt från kommunförbundens sida. Från centerpartiet har vi här i riksdagen år efter år framfört den uppfattningen, att man så långt möjligt bör eftersträva, att man för ungefär samma kommunala skatteuttag bör få samma kommunala standard oavsett var man bor. Det bör vara riktpunkten, och det kan i varje fall inte vara rimligt att kostnaderna för kommunernas obligatoriska uppgifter skall medföra att utdebiteringen i vissa kommuner är långt högre än på andra håll i landet.

Det kan i detta sammanhang vara intressant att notera att denna synpunkt häromdagen underströks i en ledarartikel i en socialdemokratisk landsortstidning — det var för övrigt Värmlands Folkblad. Jag skall be att få citera några rader ur den artikeln: »Statsmakterna måste vidtaga åtgärder som ger möjligheter att mera rättvist än nu fördela skattebördan. Inte minst blir det nödvändigt att ta särskild hänsyn till hur olika skatteunderlaget är i olika kommuner. Det kan inte vara riktigt att t.ex. förekomsten av en rikt givande naturfyndighet i en kommun för all framtid skall tillförsäkra den kommunens innevånare lägre skatter än innevånare i kommuner som saknar denna förmån. Inom ramen för en godtagbar minimigräns för den kommunala servicen borde alla kommuner genom statliga åtgärder kunna tillförsäkras jämlikhet i skattetrycket. Variationerna över minimistandarden behöver inte beaktas i de statliga utjämningssträvandena.

Statsutskottets majoritet av socialdemokrater och högermän är emellertid uppenbarligen ännu inte beredd att acceptera denna principiella uppfattning. För min del är jag övertygad om att riksdagens majoritet till sist ändå skall inse att centerns och folkpartiets krav på en utredning om kostnadsfördelningen inte kan avvisas. Menar man allvar med talet om solidaritet och likvärdig behandling av medborgarna måste man förr eller senare erkänna att vi reservanter företräder en riktig principiell uppfattning.

Det skulle kunna anföras liknande exempel från andra områden. Jag har aldrig upphört att finna det egendomligt att Sveriges riksdag, som ägnar så stort intresse åt olika skattepolitiska avvägningsproblem och som så ivrigt diskuterar rättvisefrågor beträffande beskattningen — ibland rör det sig t.o.m. om ganska perifera ting — hittills har sagt nej till våra krav på en utredning om dessa viktiga spörsmål. De skattepolitiska avvägningsproblem och de rättvisekrav som det här gäller är ändå av väsentligt större vikt än vissa av de detaljfrågor som sysselsätter oss i den skattepolitiska debatten. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till reservationen,

Herr talman! Kostnadsfördelningen mellan stat och kommun har ofta och länge diskuterats, kanske främst av den anledningen att allt fler uppgifter har överförts till landsting och kommuner; enligt beräkning åvilar nu cirka 60 procent av de allmänna samhällsuppgifterna kommunerna. Statsbidrag i olika omfattning har sedan långt tillbaka utgått till kommunerna, som i stor utsträckning haft att i praktiken förverkliga av riksdagen beslutade reformer. Ofta har statsbidragen minskats sedan reformerna vunnit ordentligt fotfäste. Den kostnadsutjämning som på förslag av skatteutjämningskommittén genomförts från och med i år har utan tvivel inneburit en förbättring, men den är enligt min mening inte helt tillfredsställande. Som herr Eliasson i Sundborn påpekade har skatten sedan 1950-talets början höjts med genomsnittligt drygt 80 procent. Nu anför utskottsmajoriteten att man först bör avvakta verkningarna av det nya systemet, och det låter ju bestickande. Men skatteutjämningskommittén tog på grund av sina direktiv inte ställning i stort till frågan om fördelningen av kostnaderna mellan stat och kommun, något som påpekades i motioner och reservationer redan i fjol. Kommittén framhöll dock, vilket också har återgivits i utskottets utlåtande, i visst hänseende »att det syntes motiverat att frågan om fördelningen av kostnaderna på skolans område mellan stat och kommun togs upp till prövning inom en snar framtid». Det är också värt att understryka — något som alla för övrigt vet — att de allt tyngre kommunalskatterna drabbar de lägre inkomsttagarna hårdast.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

Herr talman! Frågan om den kommunala skatteutjämningen har i decennier diskuterats i detta hus, och olika förslag till lösningar har framförts. Det har alltså rört sig på området. Och jag vågar påstå att det har rört sig i rätt riktning. Med 1965 års beslut om de nya principerna för kommunal skatteutjämning har det skapats ett system som är accelererande i sig och som ökar de statliga bidragen från år till år. Om jag minns beloppet från det senaste beslutet rätt, så är vi nu i runt tal uppe i 1150 miljoner kronor i statligt bidrag till kommunal skatteutjämning. Naturligtvis kan man som herr Eliasson i Sundborn tala om rättvisekraven, men när herr Eliasson gjorde upp sin långa önskelista glömde han en väsentlig sak, nämligen att addera ned en slutsumma. Vad vi beslutar om i detta hus har ju ett visst samband med det statsfinansiella läget. Det är budgeten som avgör våra möjligheter i olika avseenden. Och jag vågar påstå att 1965 års beslut har hälsats med stor tillfredsställelse i åtskilliga kommuner, där man tidigare på grund av skattebelastningen har haft svårigheter att vidta åtgärder av olika slag. I likhet med utskottet anser jag det därför vara klok politik att avvakta verkningarna av 1965 års beslut. Vi vet att bidragen redan under första året har ökat med betydande belopp och att det i systemet ligger en acceleration, som efter hand kommer att öka beloppen väsentligt. Mot bakgrunden av det statsfinansiella läget anser jag liksom utskottets majoritet att vi inte nu bör gå ytterligare ett steg utan i stället avvakta utvecklingen. Om den ger anvisning om att vi bör ta nya steg, så får vi väl göra det.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

Herr talman! Den historieskrivning som herr Holmberg gjorde tror jag inte mycket på. Centern har ända från partiets bildande sysslat med kommunalskatteproblemen och skatteutjämningsfrågan. Något »faderskap» till dessa tankegångar torde det därför för kommunisternas del inte vara så lätt att göra gällande. Vidare sade herr Holmberg — vilket förvånade mig — att centern år 1965 inte skulle ha bevakat dessa frågor. Herr Holmberg räknade därefter upp exempel på vad han menade att kommunisterna hade gjort. Får jag då erinra om att vi på centerhåll för det första föreslog och reserverade oss för en annan konstruktion av systemet — med en fast utdebiteringsgräns, som jag tror att herr Holmberg själv röstade för här i kammaren. För det andra begärde vi att staten skulle ge ett grundbelopp för att utjämna pensionskostnaderna när det gäller bostadstilläggen. För det tredje ville vi att skolskjutsbidragen skulle bibehållas. För det fjärde slutligen begärde vi en utredning om kostnadsfördelningen. Nog därmed om historieskrivningen! Till herr Lindholm vill jag säga att om man gör en omfördelning är det inte fråga om att öka det totala skattetrycket utan endast att omfördela kostnaderna. Man flyttar en del kronor från en rad på skattsedeln till en annan. Herr Lindholm framhöll också — och på den punkten måste jag ge honom rätt — att denna fråga har diskuterats under decennier. Är det inte en smula generande för socialdemokraterna, som under större delen av de senaste tre decennierna stått i ledningen för politiken, att frågan fortfarande är olöst?

Herr talman! Om herr Eliasson i Sundborn hade lyssnat uppmärksamt på mitt anförande skulle han lagt märke till att jag visserligen sade att den kommunala skatteutjämningsfrågan har diskuterats i decennier, men att jag till lade att det rör sig framåt på denna punkt och att det genom 1965 års beslut har gjort det i ganska rask takt. Sedan säger herr Eliasson att det bara är fråga om överflyttning av kostnaderna från den ena skattetabellen till den andra. Det tycker jag var en intressant uppfattning. Kanske herr Eliasson då också vill presentera räkningen. Han har här ändå rört sig med det enorma belopp som avsevärt skulle öka behovet av inkomster för staten, om staten skall kunna tillgodose de önskemål som herr Eliasson framfört. Herr Eliasson har tydligen förbigått ett faktum, nämligen att under senare år har i principerna för statligt stöd till kommunerna ingått att man inte skall ge pengar med speciell destination utan i stället klumpbelopp. Varför har vi gjort på det sättet? Jo, vi anser att kommunerna skall få visa sin ansvarskänsla — vi har förtroende för den kommunala demokratien. Herr Eliasson vill tydligen däremot alltjämt ge pengar med speciell destination, alltså med en pekpinne åt kommunerna att pengarna endast får användas för visst ändamål.

Herr talman! Jag förstår att herr Holmberg inte vill tala om vad som gjordes år 1965, men det var herr Holmberg som förde det på tal. Kanske herr Holmbergs minne nu har blivit litet bättre, så vi skall inte gräla mer om det. Till herr Lindholm vill jag säga att centern aldrig har tänkt sig att man skulle införa strikta bestämmelser om pengarnas användande inom kommunerna. Vi anser dock att systemet borde innehålla regler om speciella bidrag till vissa mer omfattande ändamål, men dessa regler skulle kunna utformas schablonmässigt. Därmed behöver inte myndigheternas kontroll över kommunernas förvaltning ökas. Herr Lindholm lider av något slags administrativt tänkande att varenda åtgärd i denna riktning skall behöva leda till att man har konsulenter som mäter gardiner 0. s. Vv. Sådant finns det tillräckligt av förut i det här landet. Denna invändning är alltså inte mycket värd, Sedan frågade herr Lindholm vad detta kommer att kosta. Ingen kan bestrida att det råder ett mycket besvärligt statsfinansiellt läge, men jag frågar mig hur mycket det finns av idealism i svensk socialdemokrati när socialdemokraterna inför en klar och uppenbar orättvisa i samhället säger: »Det här kan vi inte göra något åt, ty budgeten medger inte det nu.» Ett sådant betraktelsesätt anser jag olämpligt. Vi måste i stället se till att vi kan lösa frågan. Kan vi inte det på en gång, får vi göra det successivt. Vad som ter sig alldeles orimligt är de förhållanden som nu råder och att därtill den stora skatteutredningen efter direktiv av finansministern genomförts utan att den kommunala skattens roll i den totala beskattningen tagits upp till grundlig prövning. Man tycks fortfarande föreställa sig att kommunalskatten och statsskatten är två skilda ting, som inte skall diskuteras och bedömas i ett sammanhang. Det är på den punkten våra uppfattningar skiljer sig åt.

Herr talman! Om herr Eliassons i Sundborn uttalanden skall vara representativa för ett radikalt betraktelsesätt, måste jag bekänna att jag har missuppfattat begreppet radikal. Med det har man väl ändå aldrig menat enbart att gå ut och bjuda på ett konfektbord som man inte är beredd att betala, såsom är innebörden av herr Eliassons resonemang. Han bjuder rätt mycket men vill inte precisera hur det skall genomföras; han talar om att vi kan göra det successivt. Det kommunala skatteutjämningssystem som vi haft tidigare och som ersattes med den år 1965 beslutade ordningen har hela tiden inneburit en ökad insats från statens sida för att genomföra en utjämning. I begynnelsen berördes ett ringa antal kommuner, men det har ökats undan för undan. Avsikten har varit att inom ramen av de resurser staten förfogar över skapa ett sådant förhållande i kommunerna att dessa får något så när samma standard trots att skatteunderlaget varierar så starkt. Därför har man i själva systematiken tagit hänsyn till skattekraften hos innebyggarna i respektive kommuner. Detta system innebär alltså hela tiden en accelerering inom ramen av de resurser som står disponibla. Vad herr Eliasson vill har han yvigt talat om utan att presentera hur han skall förverkliga det. När han kommer fram till den punkten svävar han på målet.

Herr talman! Det har uppmärksammats att högerpartiet inte har deltagit i reservationen, och jag vill gärna ange orsakerna till att vi inte gjort det i detta läge. Jag vill inte gå i polemik mot herr Eliasson i Sundborn, eftersom jag vet att han naturligtvis så småningom kom mer att få rätt i att det behövs en utredning i denna fråga. Vi anser emellertid att tanken är för tidigt väckt; man måste se på utvecklingen en tid framåt. Jag vet också att man inom landstingen — det gäller även en hel del landstingsdirektörer och kommunala förtroendemän inom högern — har den uppfattningen att dessa frågor måste undersökas. Den som har att ta ställning till helhetsbilden och som följer utvecklingen litet mer uppifrån måste dock fråga sig: Är det verkligen dags att göra denna undersökning innan en mängd av fakta ligger klara på bordet? Det anser vi inte för närvarande vara fallet. Låt mig, eftersom jag suttit i kommunala skatteutjämningskommittén, erinra om att denna utredning inte hade att direkt beröra frågan om förhållandet mellan stat och kommun. Ändå kom vi att ta upp den; det var absolut nödvändigt att belysa den från olika håll. Vi kom då ganska snart underfund med att detta är ett utomordentligt svårt problem. Så till vida gjordes emellertid en fördelning mellan stat och kommun när det gällde de kommunala bostadstilläggen att kommunen fick påtaga sig denna uppgift. Vi inom kommunala skatteutjämningskommittén ansåg att det vid detta tillfälle skulle kosta kommunerna 79 miljoner kronor. I stället skulle finansieringen av folkpensionsförmånerna medföra att staten från kommunerna övertog en utgift på 349 miljoner kronor. Det var alltså fråga om ett skäligt utbyte, där man lade en betydligt större utgift på staten. De skäl som vi anser vara relevanta för att i dag inte begära en utredning är bl.a. att det förestår en kommunindelningsreform. Primärkommunerna skall diskutera en sammanslagning, och det blir även en sådan diskussion på sekundärkommunplanet. Vi vet inte vilka verkningar detta kommer att få. Ett annat skäl är själva skatteutjämningssystemet, som tillämpats under mycket kort tid och som trots allt inneburit en stor fördel för kommunerna. Detta system kommer att kosta staten ett par hundra miljoner kronor som tillägg varje år. Det innebär alltså en automatisk kostnadsökning för staten och en motsvarande lindring för kommunerna.

Om man nu begär att staten skall direkt påtaga sig ett flertal av kommunernas kostnader, kommer man vidare in på den kommunala självstyrelsen och dess problem, som sannerligen inte är lättlösta. Då man nu alltså står inför en ny kommunindelningsreform och då man vill att skatteutjämningen skall få verka några år, är det enligt vårt förmenande sunt och riktigt att avvakta utvecklingen för att senare, när man vet litet mer om det hela, definitivt besluta om en utredning. Det är de konkreta skälen till att vi inte ställt oss bakom den reservation som här föreligger.

Herr talman! Jag vill bara tillägga några få ord i anledning av herr Lindholms yttrande, sedan nu talesmän för konservatism på olika håll haft ordet. Herr Lindholm ansåg att jag svävade på målet. Det måste jag säga var ett märkligt uttalande, när jag har redogjort för de principer som ligger till grund för vårt resonemang och våra yrkanden. Herr Lindholm försökte också göra gällande, att man över huvud taget inte riktigt vet vad man vill göra här. Jag kan, herr Lindholm, ställa upp två principer som inte ligger så långt ifrån varandra. Den ena principen är den som, låt oss säga även Värmlands Folk blad representerar, nämligen att för ett godtagbart minimum i fråga om kommunal standard skall medborgarna betala i princip samma skatt oavsett var de bor i landet.

Detta är väl ändå inte så svårt att fatta. Men om herr Lindholm menar att problemet gäller själva utformningen av ett sådant system, så vill jag påpeka att vi berört den saken bl.a. i tidigare motioner. Man kan tänka sig att införa ett slags grundbidragssystem, som kompletteras med vad herr Lindholm kallade en specialdestination till skolan och vissa andra områden. Vi har i detta sammanhang också pekat på de möjligheter som kan finnas att utnyttja ett allmänt skatteutjämningsbidrag, något som emellertid uppenbarligen är svårt eftersom den utdebitering som ligger till grund för skatteutjämningsbidraget inte säger någonting om den reella standarden i kommunen. Sedan tycker jag nog att det är litet underligt med herr Lindholms anmärkning att vi inte anvisar vilka vägar man bör gå. Kunde vi göra det, erfordrades det inte någon utredning. Det är för att finna de tekniska lösningarna som man behöver företa en utredning. En utredning är också nödvändig — jag upprepar det ännu en gång — för att man skall kunna göra en skattepolitisk avvägning, där kommunalskatten ses som en del av hela skattesystemet. Det är obestridligt att riksdagen och Kungl. Maj:t undan för undan beslutat att lägga över uppgifter på landstingen och primärkommunerna, något som medfört att den kommunala utdebiteringen på 15 år ökat med 80 procent. Hela denna utveckling har ägt rum utan att det förekommit någon verklig prövning av de skattepolitiska synpunkterna i sammanhanget. Under denna tid har det verkställts åtskilliga skatteutredningar, men inte ens den stora skatteberedningen hade enligt sina direktiv att ta upp detta problem. Skatteberedningen framlade förslag om en mervärdeskatt och om andra genomgripande förändringar av många delar av vårt skattesystem. Men detta kommunalskatteproblem kom inte med i sammanhanget. Herr Lindholms tal om att vi inte vet vad vi vill faller på sin egen orimlighet. Vart vi syftar är fullt klart utsagt i motioner och reservationer. Vad det gäller att lösa är frågan om detaljutformningen av ett sådant skattesystem.

Herr talman! Det är riktigt som herr Eliasson i Sundborn säger, att en viss åtgärd ekonomiskt drabbar kommunerna olika, beroende på skatteunderlag och andra ting som bestämmer kommunens ekonomi. Men det är också riktigt, att riksdagen vid genomförandet av skatteutjämningsreformen 1965 beaktade denna sak. Denna reform innebär, att de kommuner som drabbas hårdast av en viss åtgärd får större del av skatteutjämningsbidraget, Jag har mött åtskilliga kommunalmän som uttryckt sin tillfredsställelse med 1965 års beslut. Att det sedan finns kommunalmän som vill ha mera är ju inte konstigt; det händer väl aldrig att det inte finns någon som vill ha mer än han får. Men till slut är det ändå de samlade samhälleliga resurserna som bestämmer hur stora anslag riksdagen kan bevilja. Och det system vi nu infört är så konstruerat, att det statliga stödet till kommunerna automatiskt ökar år från år.

Herr talman! Det finns många goda skäl för att det skulle finnas ett statsvetenskapligt bibliotek i detta hus. Vi behöver i vårt arbete använda den litteratur som ryms i ett sådant bibliotek, och riksdagens upplysningstjänst behöver ha litteraturen till sitt förfogande för det arbete den skall utföra. Ifall riksdagsbiblioteket flyttas härifrån, måste vi skaffa oss ett eget referensbibliotek för de uppgifter som vi måste ha fram mycket snabbt. även upplysningstjänsten behöver använda ett sådant bibliotek. När reservanterna inom utskottet har föreslagit att biblioteket ändå bör flyttas ut från riksdagshuset, har vi inte bortsett från fördelarna av att ha biblioteket kvar här. Vi har heller inte gjort någon nedvärdering i största allmänhet av bibliotekets betydelse. Skälet till att vi har begärt en flyttning av biblioteket på det sätt som riksgäldskontoret i en utredning har föreslagit är kort och gott att alla tillgängliga utrymmen, måste ställas till förfogande för arbetsrum åt riksdagsledamöterna. Massor av utredningar har gjorts på detta område. Det kan nästan förefalla löjligt att så mycket skrivits och talats om en så liten och till synes självklar sak. Alla utredningar har klart och tydligt visat, att det inte går att lösa riksdagsmännens arbetsrumsfråga inom ramen för det lokalutrymme som för närvarande står till förfogande i detta hus. Vi måste flytta institutioner som utan men för riksdagens arbete kan ligga någon annanstans, eller också måste vi bygga ett nytt hus. Jag tror att det senare alternativet — jag skall återkomma till detta — blir nödvändigt för en långsiktig lösning av detta problem, men även om viljan skulle finnas, kommer det av olika skäl att dröja mycket länge innan vi kan realisera detta. Under tiden måste vi inrikta oss på provisoriska lösningar. Det är därför utmärkt — såsom även konstateras i reservationen — att riksdagen nu för sina behov har fått loka ler utanför riksdagshuset, nämligen Rosenbadsfastigheten tvärsöver kanalen och Skandinaviska bankens gamla hus på Gustav Adolfs torg. Under förutsätt ning av att vi vill utnyttja dessa lokaler på ett vettigt sätt ger de oss möjlighet att lösa lokalfrågorna med hjälp av goda provisorier. Vi som har reserverat oss gentemot bankoutskottets majoritet anser inte att majoriteten velat göra detta. Den har inte velat utnyttja de nya möjligheterna på det sätt som är mest ändamålsenligt. Den vill inte alls utnyttja Skandinaviska bankens gamla fastighet utan låter kanslihuset överta denna. Jag betvivlar inte att också kanslihuset har lokalproblem, men det var inte detta som bankoutskottet närmast skulle ta ställning till. Rosenbadsfastigheten vill utskottet utnyttja för rum åt ledamöter. Rent generellt är det felaktigt av riksdagen att säga nej när den erbjuds nya lokaler då ett desperat behov föreligger. Och jag tror att det är oriktigt att använda fastigheten i kvarteret Rosenbad för rum åt ledamöter. Den ligger för långt bort. Hade det varit fråga om att där ge varje ledamot ett eget rum, hade det zanske gått någorlunda att utnyttja fastigheten för detta ändamål, men jag tror inte att många ledamöter kommer att vilja springa tvärs över gatan och bron enbart för att finna att något rum inte finns ledigt. Trots att behovet av arbetsrum är stort, tror jag att rummen i Rosenbadsfastigheten för det mesta kommer att stå tomma. Detta vore ju inte någon särskilt lycklig utveckling. Den lösning som vi i stället har skisserat innebär att biblioteket skulle flyttas till Gustav Adolfs torg och att Rosenbadshuset skulle användas för förvaltningskontoret och andra institutioner, som nu ligger här i huset men som inte nödvändigtvis behöver göra det. Utan att räkna med de tillbyggnader som kommer att ske skulle resultatet av denna omflyttning bli att man kunde ställa 70—80 rum till ledamöternas förfogande i detta hus. För biblioteket innebär detta att det kommer att få förstklassiga lokaler i den gamla bankhallen vid Gustav Adolfs torg, lokaler som enligt biblioteksexpertis kommer att vara av mycket hög klass. De kommer, säger man, att bli bland de bästa man har i Europa av detta slag. Bankoutskottet säger alltså än en gång nej till en möjlighet att lösa arbetsrumsproblemet — man gjorde det senast när man avstod från att förorda en flyttning av riksbanken till huset vid Gustav Adolfs torg, vilket skulle ha lett till att vi kunnat utnyttja det nuvarande Riksbankshuset för ledamotsrum. Denna gång gäller det en så föga genomgripande åtgärd som att flytta ut biblioteket och på det sättet skaffa nya lokaler åt oss. Det är nödvändigt med goda provisoriska lösningar av det slag som vi har skisserat i reservationen. Man får finna sig i att sådana provisoriska lösningar blir relativt dyra — det rör sig dock om lösningar som kommer att räcka ganska många år. Men det är också növändigt med en målsättning på längre sikt. Det är felaktigt att helt och hållet inrikta sig på det behov som riksdagsmajoriteten anser föreligger för dagen. Om man studerar utredningar m.m. i denna fråga finner man att kraven på ledamotsrum, även om vi håller oss till vad som begäres av den nuvarande majoriteten i riksdagen, kraftigt har stigit under de cirka 10 år som frågan har diskuterats och utretts. Jag är övertygad om att kraven kommer att fortsätta att stiga. Alla institutioner i riksdagen — utskotten, förvaltningen, upplysningstjänsten o.s.v. kommer om låt oss säga 20 år att ha väsentligt större anspråk på lokalutrymme och standard i lokalerna än i dag. även riksdagsledamöterna kommer både för sig själva och för sina gruppkanslier att ställa helt andra krav än de gör i dag. Om jag får våga en gissning beträf fande vilka resurskrav som de ledamöter, som sitter i riksdagen under senare hälften av 1980-talet, kommer att ställa blir den följande: Man kommer att anse att man behöver ett nytt riksdagshus, förslagsvis beläget någonstans på nedre Norrmalm. Frågan om användningen av detta område är fortfarande öppen och möjligheter finns att där bygga ett riksdagshus. Man kommer vidare att vilja ha riksdagsmannahotell på olika håll i centrala delen av staden, där rum kan hyras till rimliga kostnader antingen för riksdagsperioden eller för hela året. Man kommer att kräva rikligt med serviceinstitutioner i riksdagshuset. Man kommer att vilja ha ett väl utrustat statsvetenskapligt bibliotek i huset, en upplysningstjänst som arbetar på flera avdelningar och sysselsätter ett hundratal anställda, egna kontor för varje riksdagsman med ett skrivbiträde och en sekreterare som minimiuppsättning. Man kommer att kräva väsentligt större riksdagsgruppskanslier än de nuvarande, helst centralt belägna i riksdagshuset. Jag tror att man också kommer att ställa krav på större och mera arbetsriktiga utrymmen för press, radio och TV. 1980-talets riksdagsmän har goda skäl att ställa dessa krav, inte för sin egen bekvämlighets skull utan av den anledningen att välordnade arbetsförhållanden för riksdagsledamöterna är en förutsättning för en effektivt fungerande riksdag. Utvecklingen har gått och fortsätter att gå mot större resurser och högre standard inom alla grenar av förvaltningen, inom organisationerna, näringslivet och inte minst hos den exekutiva makten, hos regeringens kansli. Varför skall då utvecklingen inom den viktigaste förvaltningen, folkrepresentationen, för evigt ligga kvar på ungefär den standard som ansågs rimlig omkring sekelskiftet när riksdagshuset byggdes? Det finns som jag ser det inga skäl varför den skall göra detta. Tvärt om är det nödvändigt att det ökade inflytande som regeringsmakten, oberoende av utvecklingen av det parlamentariska styrelseskicket, får i samhället blir balanserad av en effektivt fungerande riksdag, av effektivt fungerande enskilda riksdagsledamöter och riksdagsgruppskanslier. Skall vi åstadkomma detta krävs det givetvis mera än de tekniska resurser, som är dagens debattämne. Det kommer att behövas författningsreformer och ändringar inom partierna och kanske av partistrukturen. Men vi kan inte helt negligera denna fråga, så som under lång tid faktiskt har skett. Man bör också ha klart för sig att vad man gör eller underlåter att göra nu, kommer att vara bindande för utvecklingen på lång sikt, Det kommer om några år inte att återstå så många möjligheter att bygga ett nytt riksdagshus för den händelse att riksdagen i dag direkt skulle avslå frågan om en prövning av saken vid en utredning. Dessutom är ombyggnader här på Helgeandsholmen inom riksdagshuset och inom riksbankshuset mycket kapitalkrävande. Vi skall alltså enligt min mening inte bara planera för 1960-talets riksdag. Vi måste se åtminstone några årtionden framåt. Vi måste försöka tänka oss in i de resurskrav vilka kan vara aktuella för dem som sitter i riksdagen inte om 2 å 3 år utom om 20—30 år. Gör vi inte detta, kommer riksdagens bristfälliga arbetsförhållanden att förbli ett evigt problem. Herr talman! Jag har inte för avsikt att i dag ställa några yrkanden, som ansluter till den snabbskiss av 1980 talets riksdag, vilken jag tecknade tidigare i ett anförande. Jag förmodar att bilden innehåller alltför mycket av fantasi och visioner för att vara riktigt gångbar här. Jag skall nöja mig med att yrka bifall till reservation nr 1 av herr Hilding m.fl., i vilken föreslås att riks dagsbiblioteket i enlighet med riksgäldskontorets mening skall flyttas över till kvarteret Vinstocken i syfte att därmed bereda riksdagsledamöterna nya arbetsrum i detta hus. Det är möjligt, herr talman, att även ett sådant förslag ter sig alltför genomgripande för att vara gångbart. Jag hoppas ändå fortfarande att det inom alla riksdagsgrupper finns ledamöter, som inte bara i största allmänhet tycker att man nu måste göra något åt saken utan som också är beredda att genomföra reella åtgärder. Jag tror att de i längden finner att det är trist att rösta nej vid varje tillfälle när det i denna kammare framförs ett konkret förslag, som skulle innebära framsteg på området. Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till reservation nr 1 av herr Hilding m.fl.

Herr talman! Visionerna hör ju ungdomen till och det är inget ont att säga om detta. Sådana bör man ju ha. I det intressanta inlägg som herr Ullsten gjort skulle också jag såsom en äldre man gott kunna instämma, ty det är vår gemensamma uppfattning att det behövs krafttag för att lösa lokalfrågan här i riksdagshuset. Herr talman! Jag har vid föreliggande utskottsutlåtande fogat en blank reservation, och jag vill därför också med några ord motivera denna. Efter allt som anförts om möjligheten av att på kortaste möjliga tid ställa ett antal rum i riksdagshuset till ledamöternas förfogande, vilket är en angelägen uppgift, tror jag att man i varje fall på kort sikt skulle komma snabbast fram till målet med ett bifall till utskottets skrivning. Emellertid är jag efter att ha deltagit i handläggningen vid de föregående tillfällen, då denna fråga har diskuterats från olika utgångspunkter, inte fullt tillfredsställd med den halvmesyr som föreslagits i utskottets utlåtande beträffande riksdagsbibliotekets partiella utflyttning till kvarteret Vinstocken. Det mest radikala hade givetvis varit att helt överföra riksdagsbiblioteket dit för att få ännu bättre möjligheter till rumsenheter i de kvarvarande lokalerna. Men såsom jag redan framhållit är inte den föreslagna lösningen den bästa möjliga. Då vi tidigare diskuterat denna fråga har jag energiskt hävdat att den bästa lösningen av = riksdagsledamöternas rumsfråga hade varit, att riksbanken övertagit det av staten inköpta bankhuset vid Gustaf Adolfs torg. Den vackra byggnad det här är fråga om med det centrala läget och de för riksbanken väl passande utrymmena skulle ha blivit en inte endast utmärkt arbetsplats för riksbanken utan även en representativ sådan. Jag kan inte förstå att riksbanksledningen inte gått med på en sådan lösning. Det skulle ha besparat både den och riksdagen onödiga bekymmer. Det förefaller emellertid som om de enklaste, billigaste och mest ändamålsenliga lösningarna i detta sammanhang inte skulle vara relevanta. Motiveringen för att frågan inte skulle kunna lösas på det sättet var, att riksbanken planerade en nybyggnad vid Sergels torg som enligt vad man sade skulle bli ändamålsenlig, även om den skulle vara ganska dyrbar. Men hur är det i dag, något år senare? Kommer riksbanken att fullfölja sin idé eller läggs den på is? Är andra projekt i görningen? Sergels torg tycks inte vara så attraktivt som förut — eller lägger stadsplanerarna hinder i vägen? I stället för att flytta in i kvarteret Vinstocken och i riksbankshuset lämna utrymme till riksdagens disposition för att ordna cirka 180 rum för ledamöternas räkning och därmed visa sin goda vilja att tillmötesgå flertalet av riksdagsledamöternas önskemål, ställer man allt på en oviss framtid och förhindrar en utmärkt lösning av problemet. Visserligen får nu riksdagsledamöterna en del av de 60 rummen i Rosenbad till sitt förfogande — vi vet ju inte hur många rum det finns kvar åt riksdagsledamöterna sedan gruppkanslierna fyllt sitt lokalbehov. Men i likhet med herr Ullsten tror jag inte att dessa rum kan utnyttjas på det sätt som vi ledamöter tänkt oss att ett arbetsrum skall utnyttjas. Skulle ett företag förlägga en del av sin tjänstemannastab utanför den egentliga arbetsplatsen, skulle företaget dömas som irrationellt och föga med sin tid, men att hänvisa riksdagsledamöterna med deras angelägna uppgifter att arbeta med dessa utanför riksdagshuset anses inte irrationellt. Det är emellertid just vad det är. I riksdagshuset måste arbetsrummen vara belägna, om de över huvud taget skall kunna användas för sitt ändamål. Samverkan mellan olika riksdagsmän och grupper av sådana, samtal i angelägna frågor som skall bearbetas och mycket annat ger vid handen att arbetet måste bedrivas inom riksdagshusets väggar. Någon annan lösning är åtminstone för mig otänkbar. I annat fall är hela ordnandet av arbetsrum dömt att misslyckas. I den s.k. Turessonska motionen, som även behandlas i detta utlåtande, har ju dessa synpunkter kommit till uttryck. Vi som framförde denna motion ansåg att en sådan lösning vore idealisk. Nu har ju detta förslag inte heller ansetts realistiskt, och det skulle i varje fall ta sex, sju år att genomföra — alltså reses nya hinder. Det förefaller som om man från vederbörande verk inte vore intresserad av att denna fråga Jlöses. Något motförslag har inte sett dagens ljus, frånsett att under behandlingen i utskottet av detta ärende framlagts ett förslag liknande det Turessonska, vilket kanske är mer tilltalande i olika avseenden, måhända främst, därför att underjordiska garage inte skulle behöva ordnas och att höjden av en s.k. barriär blir moderat och ansluter sig till riksdagshusets exteriör för övrigt. Detta bör vara en utgångspunkt för riksdagens förvaltningskontor, då man nu skall ta hand om frågans vidare utveckling. Jag hoppas det inte dröjer alltför länge innan en acceptabel lösning kommer till stånd. Utskottet har ju också i sin skrivning givit uttryck för denna inställning då det säger att eventuellt även andra lösningar av genomgripande natur bör prövas. Så svårt som det nu är att hitta ett rum i detta hus där man i lugn och ro kan arbeta med sina uppgifter har det aldrig varit. Jag hoppas att vi nu står inför en vändpunkt då förhållandena skall bli tillfredsställande och arbetet därigenom mera effektivt. Herr Ullsten gav uttryck åt en tanke som också återfinns i hans reservation och som jag skulle vilja spola helt och hållet. I reservationen sägs, att »såsom riksgäldsfullmäktige framhållit i sitt betänkande i frågan den 4 november 1965 bör även tanken på byggandet av ett helt nytt riksdagshus vara förtjänt att uppmärksammas som ett långsiktsalternativ». Skulle det innebära att detta hus skall rivas? Rivningsraseriet här i Stockholm överskrider ju alla gränser och det skulle vara fruktansvärt om vi skulle riva detta stolta, fina, traditionsrika hus för att bygga ett hus av stål och glas som ingen människa kan vara glad över. Herr talman! Jag har inte något yrkande utan har bara velat motivera min reservation.

Herr talman! Herr Berglund var så positiv i sin allmänna deklaration att jag trodde att han skulle sluta med att yrka bifall till reservationen, men det gjorde han tyvärr inte. Får jag bara säga några ord för att lugna honom på en punkt och för att undanröja ett allmänt spritt missförstånd. Det är inte alls nödvändigt att man för att bygga ett nytt riksdagshus måste riva det här huset. För min del tror jag tvärtom att det skulle vara mycket felaktigt att göra så, både av praktiska och historiska och kanske också av estetiska skäl. Detta hus rymmer mycket av kulturhistoria och jag tycker det bör vara kvar. Dessutom är den här tomten förmodligen för liten för ett nytt riksdagshus och skulle man bygga högt för att få det nödvändiga utrymmet skulle det förmodligen från estetiska synpunkter bli helt otillfredsställande. Med de motiveringar jag här framfört kan jag för övrigt hålla med herr Berglund om att det här är ett stolt hus, men det är fruktansvärt lite ändamålsenligt att bedriva riksdagsarbete i, och det tycker jag är ett gott skäl för att flytta härifrån.
Herr talman! Jag är tacksam för herr Ullstens deklaration, ty nu kan man vara lugn för att han inte skall medverka till en rivning av det här huset. Det angelägna är emellertid att både inom och i anslutning till detta hus bygga rum för riksdagsmännen så, att husets tilltalande yttre bevaras och inte för stor åverkan göres. När man såg det förslag som publicerades i Svenska Dagbladet tyckte man till en början att det var en mycket fin lösning. Nu har kanske inte detta förslag penetrerats så mycket, men jag förmodar att riksdagens förvaltningskontor också vill ta upp det till behandling och se vad det går för. Som jag förut sade ansluter det sig i hög grad till herr Turessons förslag, och båda förslagen borde kunna bearbetas samtidigt så att det kan bli någonting härav.

Herr talman! Det som herr Berglund fann vara en lycklig lösning på riksbankens lokalfråga, flyttningen till det gamla bankpalatset vid Gustaf Adolfs torg, tror också jag hade varit en både för riksbanken och riksdagen utomordentligt lyckad lösning. Tyvärr tycks dock inte den flyttningen bli av. Då är inte riksbankens hus och tomt tillgängliga för riksdagen inom rimlig tid, och då finns det heller inga möjligheter att i vår tid som riksdagsmän där skapa de arbetsrum, som vi så innerligt väl behöver. Vi har väntat länge — själv har jag hara väntat sju år, men det finns kamrater här i kammaren som har väntat 30 år — på att få drägliga arbetsförhållanden i detta hus. Denna långa väntan utan alltför mycken kverulans är ett uttryck för en tålmodighet, som knappast är av denna världen. Situationen blir mer och mer ohållbar för varje år som går. Om allmänheten visste under vilka orimliga förhållanden vi arbetar här, skulle svenska folket helt enkelt kräva att vi ordnade våra arbetslokaler på ett bättre sätt. Den partiella flyttning av riksdagsbiblioteket som utskottsmajoriteten föreslår tillgodoser på inte sätt kraven på ordentliga arbetsrum, och det gör inte heller den totala flyttning av riksdagsbiblioteket som reservanterna uttalat sig för.

Var och en som sysslat med byggnadsfrågor inser att man inte på det sättet får några rationella arbetsutrymmen. De blir ytterligt otillfredsställande, Det blir på samma sätt om vi använder det gamla Rosenbad. Man kan inte dela upp ett hus, som byggts med en monumental fasad, i små utrymmen av storleken 3X4 eller 3X5 meter och med normal takhöjd. Det mest idiotiska man kan göra är att stycka sönder ett gammalt hus på det sättet. Det blir varken hackat eller malet. Vill man ha ett kontorshus med ett stort antal likadana arbetsrum, så måste det huset byggas upp med det önskade rummet som modul, och sedan får huset ges den fasad som krävs för att man skall få tillräckligt med fönster för rummen. Alla förslag att dela upp gamla paradhus, det må gälla Riksdagshuset, Rosenbad eller Skandinaviska bankens gamla hus, är därför misslyckade. De kommer att ge mycket dåligt utbyte och innehära en förstöring av lokaler utan att medföra någon bra lösning på våra arbetsrumsproblem. Nej, det finns bara ett sätt, och det är att bygga ett eller ett par nya hus. Ett stort antal motionärer, bland dem jag själv, har också 1 motionerna I: 42 och II: 76 anvisat en lösning. Jag vill inte säga att det är den enda tänkbara lösningen, men den är rationell. Vårt förslag har blivit häcklat. Man har talat om de nedsänkta huskropparna, om närheten till vattenlinjen o. s. v. Men jag vill fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på att om man någon gång på 1880 eller 1890 talen, när marknivån på riksdagshusplanen låg ungefär där jag vill ha botten på mina hus, hade byggt de flyglar vi vill bygga, så hade det inte på något sätt ansetts märkvärdigt. Då hade man byggt två flyglar i två våningar över den dåvarande marknivån. Att man sedan hade utnyttjat utrymmet mellan dem för att få ett parkeringsgarage i två våningar med det översta taket i nivå med den nuvarande markytan hade väl inte heller behövt te sig särskilt märkvärdigt. Det hade varit en naturlig och riktig lösning. Men nu är det många som hesiterar inför att man skulle gräva ned sig i den gamla utfyllnaden ute på planen, Det är så man skall se detta problem. Man skall inte liksom fastna för att det är något otäckt i att gräva ned sig i marken. Det förslag som en arkitekt publicerade i en stockholmstidning för en eller annan vecka sedan innebar en annan arkitektonisk utformning av flygelprojektet. Det tycker jag också är mycket intressant och väl värt att pröva. Ur vissa synpunkter har det fördelar framför mitt förslag. Man skulle nämligen kunna få en korridor i mitten på flyglarna och arbetsrum åt båda hållen. Det skulle alltså bli två längsgående fönsterfasader, vilket kan vara en fördel. Om det sedan blir estetiskt tilltalande vill jag inte yttra mig om. Man måste ha en modell, och konturerna av huset måste sättas upp ute på planen för att man skall kunna bedöma förslaget. Men det är just sådana utredningar som vi behöver. Jag är ganska övertygad om att skall det finnas någon möjlighet att 1980 talets riksdagsmän skall få drägligare arbetsförhållanden än vi för närvarande har, så måste vi sätta i gång nu. Vi har lång och bitter erfarenhet av att det går alldeles utmärkt att förhala denna fråga.

Men låt oss inte vara så tålmodiga längre. Låt oss slå näven i bordet och säga att det nu måste bli något resultat. Och för att det skall bli något resultat, mina vänner, måste vi sätta i gång en utredning genast. Jag tror inte att det är tillräckligt att vi bara uttrycker en stilla förhoppning, som man gör i detta utskottsutlåtande, om att förvaltningskontoret nog skall ta sig an ärendet och se till att någonting blir gjort. Jag tror det är nödvändigt att riksdagen beslutar att uppdra åt förvaltningskontoret att låta utreda dessa frågor ur teknisk och ekonomisk synpunkt, så att vi snarast möjligt får realistiska och genomförbara förslag på bordet. Herr talman! Jag ber därför att få yrka att punkten 2 i utskottets hemställan ges följande lydelse:

Herr talman! Detta är ju ett ämne som i allra högsta grad intresserar oss personligen som = riksdagsledamöter. Herr Ullsten har här sagt att man har försummat behandlingen av ärendet. Det är kanske en liten överdrift, ty man har ändå vid olika tillfällen gjort försök att komma till rätta med svårigheterna. Att dessa försök sedan inte varit framgångsrika är beklagligt. Herr Ullsten har deltagit i utskottsbehandlingen av frågan och tillsammans med herrar Hilding och Nils Theodor Larsson avlämnat en reservation. När herr Ullsten nyss pläderade för sin uppfattning här i kammaren framgick det att den inte på några väsentliga punkter skiljer sig från den uppfattning som majoriteten inom utskottet har. Reservanterna förordar en total utflyttning av riksdagsbiblioteket från riksdagshuset.

Genom den partiella utflyttningen blir det möjligt att i de utrymmen, som för närvarande tas i anspråk av bokarkiven, få fram ungefär 35 nya arbetsrum — en del av dem nyinrättade under andra kammarens plenisal, en del redan nu existerande på andra håll. En total utflyttning skulle ge cirka 25 rum mer. Detta är alltså skillnaden uttryckt i nytillkommande rum, möjliga att tas i anspråk som arbetsrum för riksdagsledamöterna: 25 stycken. Att vi inom majoriteten inte anslutit oss till uppfattningen att hela riksdagsbiblioteket borde flyttas ut från riksdaghuset — en sådan total utflyttning har ju tidigare förordats av riksgäldsfullmäktige — beror på att vi är medvetna om att det hela tiden är fråga om provisoriska lösningar. Vad som i första hand gör att alla överväganden härvidlag måste sikta till provisorier är att vi inte vet hur och när frågan om enkammareller tvåkammarsystem kommer att lösas.

Utifrån dessa allmänna överväganden anser sig utskottsmajoriteten ha kommit fram till att en total utflyttning av riksdagsbiblioteket innebär kostnader som inte är försvarbara för vad som betraktas såsom ett provisorium. Herr Ullsten framhöll redan i början av sitt anförande att man under alla förhållanden skulle ha att räkna med att ett referensbibliotek funnes här i riksdagen. Kostnaden för ett acceptabelt sådant har uppgivits till ungefär 400 000 kronor, redan det en rätt imponerande summa. Tydligt är också att man skulle få räkna med utökad tjänstemannapersonal genom att det skulle bli dubbla driftställen. Detta skall ställas mot de 25 rum som skulle vara att vinna genom en total utflyttning av riksdagsbiblioteket. Och på kostnadssidan skall man ta hänsyn till de minskade möjligheterna för andra statliga aktiviteter att få rum i Skandinaviska bankens förutvarande fastighet i kvarteret Vinstocken för den händelse riksdagsbiblioteket skulle ta en större del av byggnaden i anspråk än utskottsmajoriteten tänker sig.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 Att läget för närvarande är synnerligen bekymmersamt — jag skulle vilja säga skandalöst — kan inte råda mer än en uppfattning om. Det redovisas att unge fär 10 rum står till fritt förfogande för riksdagsledamöterna. Det betyder att rummen i praktiken så gott som alltid är spärrade för den som söker ett rum. Den partiella överflyttningen av riksdagsbiblioteket skulle, som jag sagt, ge 35 rum. Jag adderar dessa till de redan existerande 10 rummen och vi får alltså 45 rum, redan det en hygglig förbättring. I Rosenbad får riksdagen tillgång till nya utrymmen. Man siktar till att i första hand partikanslierna skall flytta över dit från de lokaler som de för närvarande har i riksdagshuset. Partikanslierna lär nu här disponera 22 rum. En del av dessa, kanske sju stycken, behöver partikanslierna utan tvekan ha kvar som replipunkter, 15 rum skulle alltså friställas. Lägger jag dessa till de 45 jag redan hade kommer jag upp i 60 rum. Förvaltningskontoret har framfört ett förslag att man uppe under taket i riksdagshuset skulle kunna inreda ca 20 rum, vilket skulle kunna ske till en rimlig kostnad, ungefär 17 000 kr. per rum. En sådan inredning skulle man snabbt kunna komma i gång med och därmed skulle man vara uppe i 80 rum här i riksdagshuset som skulle kunna disponeras av riksdagsledamöterna eller en åttadubbling i förhållande till det nuvarande antalet. För att teckna en så ljus bild som möjligt av framtiden skulle jag vilja tillägga att i Rosenbad — utöver de rum som kommer att tas i anspråk av partikanslierna när de flyttar från riksdagshuset — kommer att finnas ett antal rum som kan disponeras av riksdagsledamöter. Vi är alla fullt medvetna om att rum som befinner sig utanför riksdagshuset är betydligt mindre värdefulla som arbetsplatser än rum i riksdagshuset, men helt kan vi inte underkänna dem. Lokalerna är vackra, ljusa och luftiga — helt annorlunda än de rum kan bli som vi skulle få i riksdagshusets nedre del — och skulle kun na användas för en hel del av de arbetsuppgifter vi har som riksdagsledamöter. Det skulle bli ungefär 40 rum i Rosenbad utöver dem kanslierna tar i anspråk. Läggs dessa rum till de 80 jag tidigare räknat fram är vi uppe i 120 rum. Vi får inte heller glömma att i de allmänna läsoch skrivrummen här i riksdagshuset står skrivbord där man mycket väl kan uträtta en del handskrivgöromål utan att bli nämnvärt störd. Det finns också arbetsplatser i riksdagsbiblioteket där biblioteksstyrelsen vänligen hade tänkt sig reservera ett antal platser för riksdagsledamöterna. Det förefaller ju kanske onödigt, men visst har man möjlighet att gå ned dit och sitta i fullständig tystnad, lugn och ro med tillgång till uppslagsböcker. Nog kommer ett antal krypin att stå till förfogande för riksdagsledamöterna. När vi nalkas problemet från andra hållet genom att fråga hur många vi är som skall ta dessa krypin i anspråk, skall vi inte bara lägga ihop antalet förstakammarledamöter med antalet andrakammarledamöter och säga att alla dessa skall konkurrera om rummen. Det finns dock ett icke ringa antal redan besuttna bland oss.

Man kan också, om man vill vara mycket optimistisk, påpeka att en del av dem som är valda för Stockholms stad och bor eller har arbetsplats här i närheten väl fullgör en del arbetsupp gifter i hemmen vid sådana tillfällen — låt oss säga mellandagar i riksdagen — då vi landsortsbor håller till i riksdagshuset. Av dessa skäl tror jag att vi efter ett eventuellt beslut av riksdagen i enlighet med de riktlinjer som utskottet rekommenderar skulle kunna inskränka oss till att med häftstift sätta fast ett eller två visitkort på dörren till varje rum som går att skaffa fram. Speciellt herr Turesson menar emellertid att man, när man öppnar dessa dörrar, inte får någon särskild lust att gå in, än mindre att förbli i rummen, som även jag generellt har karakteriserat som krypin. Kanske jag får gå ut ifrån en personlig erfarenhet. Som ordförande i bankoutskottet sitter jag uppe i ett litet, trivsamt möblerat rum mot solsidan. Södersolen står rätt in, så det är nog så lockande att vistas där. Uppriktigt sagt blir det ändå inte så många timmar om året jag sitter vid skrivbordet i det rummet. Vi har dock våra egentliga arbetsplatser på annat håll. Om man försöker ranka dem, sitter vi väl våra flesta timmar i utskottsarbete. Därnäst sitter vi förmodligen flest timmar i arbete i partigruppernas kommittéer och i partigrupperna som sådana, antingen det är i de veckosammanträden vi har eller i särskilt sammankallade sammanträden. Utöver detta sitter vi i sammanbindningsbanan i olika resonemang i mindre grupper. Den är också en arbetsplats som skall läggas ut på vårt schema. På detta schema finns för övrigt, som på alla normala och människovänliga schemata, vissa pauser för lunchätning, kaffedrickning nere i kaféet o. s. v. Därför blir det strängt taget inte så många arbetstimmar över då man sluter sig inne i sin kammare och är stilla, vilket det i och för sig är så önskvärt att man har tillfälle till. Den omständigheten att de rum som skulle kunna åstadkommas under plenisalen saknar direktljus och kommer att bli små är alltså inte något vägande skäl mot en sådan provisorisk lösning. Med beaktande av att det hela är fråga om provisorier och att vi hela tiden måste ha i minnet vad detta kostar och väga det inte bara mot våra egna utgifter utan också mot situationen för statsförvaltningen, t.ex. i kringliggande kvarter, är det sammanfattningsvis ett ganska rimligt förslag som bankoutskottet rekommenderar. Detta innebär inte att jag vill åberopa just bankoutskottets förträffliga vishet, ty vi har hämtat uppslaget från vad som har utretts inom riksdagens förvaltningskontor, och det har i sin tur haft att tillgå grundmaterial och förslag som har lagts fram via riksgäldskontoret. Herr Turesson har presenterat ett yrkande som lämnats ut i stencilerad form och som innebär en önskan att riksdagen med anledning av hans motion måtte besluta att uppdraga åt styrelsen för förvaltningskontoret att utreda möjligheterna att utföra nedsänkta huskroppar i anslutning till riksdagshusplanen. Hans motion har redan från början tilltalat mig personligen i allra högsta grad, det skall jag uppriktigt erkänna. Litet till mans har vi väl beundrat det arbete som legat bakom att en enskild riksdagsledamot har kunnat prestera ett förslag med, vad jag förstår, en långt gången arkitektutredning och allt möjligt därtill. Och nog vore det i och för sig tilltalande att flytta ut ifrån den mer eller mindre påtagliga unkenheten i lokaler här i huset till sol och ljus och kluckande i kanalerna därute. Den miljön vore förmodligen mer stimulerande. Men vi har väl blivit inte bara tagna ut till riksdaghusplanen utan också ner på jorden genom att läsa vad byggnadsstyrelsen anför om detta förslag. De har inte varit så snabba med pennan som herr Turesson, de har framhållit att det tar sin tid att rita och utreda och samordna med andra intressenter m.m. Sty relsen säger att man med detta förslag inte skulle komma fram till någon lösning förrän omkring sex år framåt i tiden. Man framhåller också att redan de föreslagna arbetsrummen mot Strömmen och Stallkanalen skulle kosta någonting sådant som 5 till 7 miljoner kronor för 150 rum. Säger vi 6 miljoner, räknar jag väl rätt när jag finner att det blir en kapitalkostnad på ungefär 40 000 kronor per rum. Till detta kommer inredningen, städning och avskrivningsbehov. Det blir inga billiga lokaler. De blir åtskilligt mycket dyrare än de i och för sig dyra provisorier som vi skulle kunna få fram inom huset. Detta gör, herr talman, att jag inte kan känna mig övertygad, vare sig av den argumentering som herr Ullsten fört eller det förslag som herr Turesson lagt fram, om att man den vägen skulle komma snabbare fram och nå en bättre lösning än den som förordats av bankoutskottet. Jag ber därför sammanfattningsvis att få yrka bifall till det av utskottet framlagda förslaget.

Herr talman! Anspråkslöshet anses ju vara en vacker egenskap, och herr Regnéll har här verkligen framträtt som en mycket anspråkslös man då det gäller pretentioner på arbetsförhållandena för riksdagens ledamöter. Men som herr Regnéll talade om tillhör han de »besuttna» i huset — vilket jag inom parentes sagt också gör — och har alltså eget arbetsrum. Då kan man ju vara anspråkslös å de andras vägnar. Men jag vill inte se det så, utan jag vill se det som en självklar rättighet för varje ledamot i Sveriges riksdag att ha en fast punkt i tillvaron i Stockholm, där man kan ha sina tillhörigheter och handlingar förvarade och där man kan uträtta sitt arbete och inte som nu vara tvungen att springa omkring husvill i korridorerna med papper och portföljer i båda händer och söka efter en plats, där man kan slå sig ned och arbeta. Vi lever i ett pappersrike utan like. Jag skulle vilja fråga om det är någon av kamraterna här i kammaren som i de trånga skåpen ute i korridoren kan hålla ordning på sina papper och handlingar, så att han eller hon kan utnyttja dem effektivt. Nej, det går inte, och därför måste vi skaffa oss ordentliga arbetslokaler. Det är klart att byggnadsstyrelsen och andra byråkratiska myndigheter kan torna upp hur många svårigheter som helst, om de inte vill medverka till att lösa frågan. Men vill man ha resultat, kan man göra det både på kortare tid än sex år och för lägre kostnad än 6 miljoner. Det är dessutom inte fråga om något provisorium, vars värde kan anses raserat om förhållandena utvecklar sig på ett annat sätt än man tänkt sig. Skall vi ha detta hus kvar efter en författningsreform får vi — vare sig det blir en eller två kamrar — inte tillräckligt med arbetsrum här. Vi får förstås en massa krypin, som herr Regnéll kan addera till varandra hur mycket som helst, men vi får inga ordentliga arbetsrum i det här huset. Då kommer flyglar, vilket utförande de än ges, att vara till nytta även efter en författningsreform.
Herr talman! Herr Turesson har så rätt i att det är ömtåligt för oss som redan är »besuttna» att argumentera i denna fråga. Men när jag likväl tillåtit mig att göra det, så har det skett sedan jag resonerat med många riksdagskamrater om dessa ting och fått veta, att de anser att ett delat rum vore en acceptabel lösning. Jag uttryckte det så, att vi skall nöja oss med att på dörrarna till dessa krypin sätta upp ett eller två visitkort. För att fortsätta att vara personlig kan jag tala om att jag i mitt privata arbete delar rum med en annan person. Där förekommer det att den ene talar i telefon, medan den andre kanske är sysselsatt med ett komplicerat problem. Man vänjer sig förhållandevis snabbt vid detta. Hur många människor i detta land utför inte ett kvalificerat arbete i lokaler, i vilka det sitter mer än en person? Sina pinaler skall man kunna förvara i rummet i sin egen bokhylla eller i ett skåp som man kan låsa. Men att man är två om ett sådant rum är ingen orimlighet. Jag tycker att herr Turesson var lite kvick i vändningarna när han utan vidare gick emot vad byggnadsstyrelsen sagt om de sex åren och om de fem å sju miljonerna. Han menade att frågan borde kunna lösas både snabbare och billigare. Är det så, herr Turesson, att vi får betrakta detta som ett fast anbud, tror jag att vi bör slå till med detsamma. Men jag undrar om inte herr Turesson då kommer att sälla sig till de många inom byggnadsbranschen som har betydande svårigheter.
Herr talman! Jag har inte sagt att varje ledamot skall ha ett eget rum — jag kan mycket väl tänka mig att två ledamöter delar på ett rum. Men varje ledamot skall ha en fast arbetsplats, ett skrivbord, ett skåp i vilket han kan låsa in sina handlingar och en bokhylla där han kan ha sina böcker. Det är ett minimikrav, och detta krav måste tillgodoses i rum som är människovärdiga och inte i mörka krypin utan fönster under golvet till denna lokal. Att herr Regnéll uppfattar vad jag sade om att man kan lösa denna fråga på kortare tid än sex år och till lägre kostnad än 6 miljoner kronor som ett fast anbud och är beredd att slå till omedelbart, tycker jag är litet egendomligt när det gäller en finansman; jag har ju inte nämnt något pris.

Herr talman! Jag tänker inte beröra den offert som herr Turesson nyss diskret lämnade. Jag skall i stället redovisa en del synpunkter på denna fråga som framkommit i de diskussioner som förts inom riksdagens förvaltningsstyrelse. Förvaltningsstyrelsen kan naturligtvis inte komma förbi frågan om de arbetsutrymmen och andra betingelser som krävs för riksdagsmannauppdragets fullgörande. Det förslag som nu behandlas är resultatet av de ansträngningar som gjorts för att inom detta hus och med dess nuvarande lokalbestånd söka åstadkomma en provisorisk lösning. Jag vill mycket kraftigt markera att det uteslutande är fråga om ett provisorium. Här tränger sig nämligen andra och större problem på.

Då måste lokalfrågan lösas på ett rationellt sätt. Man har diskuterat möjligheterna att bygga ett riksdagshus som ligger relativt långt från Helgeandsholmen. Beträffande det förslaget har jag en rent principiell synpunkt. Av ålder har trakten omkring Helgeandsholmen och Gamla Stan varit Sveriges politiska centrum. Där finns kanslihus, ämbetsverk, slottet m.m., och det skulle enligt mitt förmenande vara en degradering av riksdagen om den flyttades ifrån vårt politiska centrum; riksdagen bör naturligtvis vara placerad där Sveriges politiska centrum ligger. Jag vill därför slå fast att riksdagen under alla förhållanden bör bli kvar på Helgeandsholmen. Om man accepterar den principen, så kan diskussion ändå uppstå kring problemet hur lokalfrågan för den nya riksdagen skall lösas. Det finns anledning att pröva alternativa lösningar. En möjlighet är givetvis att inom det nuvarande riksdagshuset söka lösa lokalproblemen. I detta sammanhang har det med all rätt erinrats om att riksdagshuset är illa disponerat. Man har uppskattat att melian 50 och 60 procent av ytan är döda utrymmen, som icke utnyttjas effektivt. Det är klart att den gamla tidens byggnadssätt innebar ett slöseri med utrymme i jämförelse med dagens. Men då finns det väl ändå anledning att fråga sig, om det är rationellt att inom riksdagshuset försöka åstadkomma en lösning som icke kan bli fullt tillfredsställande, som alltså icke kan erbjuda riksdagsmännen de möjligheter att på ett hyggligt sätt fullgöra riksdagsarbetet som man kräver i dag. Finns det inte anledning att fråga sig, om vi inte helt enkelt skall gå in för ett nybygge? Det kan finnas även ekonomiska skäl för det. En ombyggnad av det nuvarande riksdagshuset till en byggnad med plenisal för en enkammarriksdag kommer säkerligen att medföra betydande kostnader utan att riksdagsmännens arbetsplatsproblem därmed rationellt löses. Det är därför man inom förvaltningsstyrelsen framfört tanken, att det kan vara skäl att göra en grundligare utredning denna gång och undersöka vad det kostar att bygga ett nytt riksdagshus, vilka utrymmen man där kan få, och vad det skulle kosta att göra en ombyggnad av det gamla riksdagshuset. Det finns ritningar — bl.a. arkitekt Friberg m.fl. har gjort sådana — på vilka man kan basera en kostnadsberäkning som är något så när realistisk. Man bör också utan detaljritningar kunna få ett begrepp om vad en nybyggnad skulle kosta. Jag betraktar det inte som uteslutet att kostnaderna blir ungefär lika stora för båda alternativen. Man kan alltså ifrågasätta, om inte en ombyggnad inom det nuvarande riksdagshusets kub kommer att kosta ungefär lika mycket som en nybyggnad. Men vid en nybyggnad kan man då också rationellt lösa alla de problem som det talas om i denna debatt. Det är därför jag menar att riksdagen i dag inte bör gå längre än bankoutskottet gjort. Man bör också göra klart för sig att vad som nu beslutas bör betraktas som ett provisorium i avbidan på en grundligare undersökning. Tiden är knapp, om grundlagsberedningens tidsberäkningar är riktiga, och ett resultat måste därför pressas fram på relativt kort tid. Den grundlagsändring som skall genomföras i vårt land bör i mycket hög grad influera på bedömningen av hur vi i nuläget skall handla. Jag tror därför, herr talman, att det är klokt att riksdagen i dag som ett provisorium godtar bankoutskottets förslag, till vilket jag ber att få yrka bifall.

Herr talman! Det mesta är nu sagt, och jag skall inte upprepa det. Men jag kan, herr talman, inte låta bli att framhålla att det i dag framstår som än klarare att riksdagen i våras dess värre fattade ett beslut som inte var så lyckligt för fortsättningen, nämligen att skilja på riksdagsbiblioteket och upplysningstjänsten. Man kan i utskottsutlåtandet nästan läsa mellan raderna om hur intimt verksamheten i upplysningstjänsten och i riksdagsbiblioteket hänger samman. Jag ber att få yrka bifall till bankoutskottets utlåtande, som utgör en lösning en bit på vägen. Jag yrkar därtill bifall till herr Turessons förslag, som går ytterligare en bit på vägen när det gäller lösningen av arbetsrumsfrågan.
Herr talman! Före voteringen vill jag till herr Regnéll, som hävdar att det inte finns någon skillnad mellan reservanternas och utskottets förslag, genmäla några saker. I och för sig är det riktigt att skillnaden är ganska liten. Vi kräver rätt små reformer utöver vad utskottet kräver, varför jag tycker att det är desto rimligare att man biträder reservationen. Även små förbättringar på detta område blir relativt stora med tanke på det dåliga utgångsläge som vi har. Det finns alltså med denna motivering inte något särskilt skäl att avstå från att begära det tillägg till rum som vi föreslår. Vad utskottet föreslår innebär att man ställer 60 rum till förfogande i Rosenbadsfastigheten. Flera talare har här sagt att dessa inte kommer att vara användbara som ledamotsrum därför att de ligger för obekvämt till. Det andra tillskottet blir 29 rum, som skall ligga under denna kammare och av vilka bara vissa kommer att förses med fönster. Alla rummen kommer att få lågt till tak. Det har redan sagts att de är hälsovådliga. Man kan visserligen vistas där men inte särskilt länge, eftersom det inte är nyttigt för hälsan. Om man bestämmer sig för att bygga om denna kammare till en enkammare en gång i framtiden måste dessutom dessa rum rivas, vilket också är en invändning som bör komma med i bilden. Jag delar i stor utsträckning herr Lindholms uppfattning och hoppas att man också i fortsättningen skall vara så förutsättningslös i frågan om ett nytt riksdagshus. Reservationens förslag innebär att i detta hus får alla de tillskott på rum som utskottet vill ha i stället för i en fastighet som ligger långt härifrån. Detta gör att rummen blir mer användbara. Det är riktigt att även utskottet har en liten formulering om att man bör försöka begränsa lokalutrymmet för de institutioner, vilka inte nödvändigtvis behöver ligga här, men det är inga klara direktiv. Därmed lämnar riksdagen den na fråga helt öppen. Man vet inte vad som kommer att hända. Utskottet har heller ingen plan för vad som skall göras på längre sikt. Det är i och för sig bra att man inom förvaltningskontoret tycks vilja tänka en bit framåt i denna fråga och även överväger det så förkättrade förslaget att bygga ett nytt riksdagshus. Det vore emellertid också rimligt om utskottet komme med några synpunkter på dessa förslag och gåve uttryck för vad det tycker på lång sikt. Jag vill också underkänna de argument som utskottet anför mot en förflyttning av riksdagsbiblioteket. Biblioteket måste sannolikt under alla förhållanden flyttas från Helgeandsholmen. Om vi någon gång i framtiden får ett nytt riksdagshus kommer det i varje fall inte att dröja kortare tid än 10—15 år innan denna tanke kan förverkligas. Under tiden måste riksdagen ha någonstans att arbeta. Vi har diskuterat möjligheten att flytta över till riksbankshuset så småningom för att få vissa rum där. De kommer inte att räcka, men som en provisorisk lösning är förslaget bra. Då har utskottet tydligen tänkt sig att även biblioteket skulle flyttas över dit. Det skulle innebära att man tog tillbaka en stor del av det tilläggsutrymme man får. Man kan också ifrågasätta om det är motiverat att satsa en halv miljon kronor i investeringar på dessa små katakomber under andra kammaren — ett byggprojekt som måste rivas inom kanske 3—4 år. Vi kan givetvis inte räkna med att få bra provisoriska lösningar om vi inte är beredda att betala någonting för dem. De kostnader som har räknats fram för en flyttning av biblioteket tycker jag inte är orimliga. Det rör sig visserligen om sexsiffriga eller kanske rent av sjusiffriga tal, men det är inte myc: ket mer än vad några utskottsresor kos. tar. Herr Regnéll sade att vi ändå kommer att få några små krypin. Skillnaden mellan herr Regnéll och mig och mellan reservanterna och utskottsmajoriteten är att jag och övriga reservanter inte accepterar en sådan målsättning. Vi vill inte ha några små krypin, utan vi vill ha rejäla arbetsrum. Vi vill inte bara ha ett ställe där man kan sätta sig ned, öppna sin portfölj och skriva ett brev eller en reservation, utan vi vill ha ett ställe där man kan vistas, där man kan ha sina saker, där folk kan träffa en, där man kan ha sammanträden o.s.v. Det är en helt annan målsättning än att bara nöja sig med ett krypin. Dessutom är det orealistiskt att säga som herr Regnéll att man med den lösning som förordas skulle kunna sätta upp ett par visitkort på dörren till de rum som kommer att ställas till förfogande. Det kommer inte att räcka med ett par visitkort, herr Regnéll, det kommer att behövas minst sex—sju stycken på varje dörr. En sådan lösning är knappast någon lösning av det problem som vi bör komma till rätta med, nämligen att ge varje ledamot ett eget rum.
Herr talman! Jag vill göra ett par anmärkningar i anledning av herr Ullstens anförande, Herr Ullsten sade att om vi bifaller bankoutskottets utlåtande händer ingenting. Jag gläntade väl ändå rätt mycket på dörren i mitt förra anförande, där jag berörde förvaltningsstyrelsens arbete med denna fråga. Jag kanske nu kan komplettera med att säga att herr Ullsten inom mycket begränsad tid med all sannolikhet får ta ställning till den problematik som jag berörde. Herr Ullsten nämnde att det dröjer 10—15 år innan vi kan få ett sådant bygge till stånd. Jag vet inte vilken uppfattning han har om när grundlagsändringen med åtföljande enkammarsystem skall genomföras, men i de uppgifter som fö rekommit i tidningspressen från utredningen har talats om 1970 som ett mycket betydelsefullt årtal. Det innebär väl att det är ganska bråttom med denna fråga. Åtminstone har vi uppfattat det så i förvaltningsstyrelsen. Men om herr Ullsten anser att det kan dröja 15 år kanske vi inte behöver ha fullt så bråttom. Jag tror emellertid inte att herr Ullstens bedömning är realistisk.
Herr talman! Varken reservationen eller utskottsutlåtandet sysslar med den långsiktslösning som herr Lindholm talar om. Vad reservationen innebär i jämförelse med utskottets förslag är en bättre provisorisk lösning. Jag är ganska pessimistisk beträffande grundlagsberedningens möjligheter att få igenom sina förslag. Jag tycker att de senaste decennierna inte har givit oss någon anledning att vara optimistiska. Men låt oss säga att vi får en grundlagsreform någon gång efter 1968. Då är det gott och väl. Men sedan skall huset byggas, det skall skapas en stadsplan o.s.v. Huset står inte där i och med att riksdagen fattat beslut om grundlagsändring.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att huset inte står där. Det måste emellertid planeras med tanke på vad som skall hända på detta område. Planeringsarbetet måste bedrivas i takt med grundlagsberedningens arbete. Vi har redan nu fått en framställning från grundlagsberedningen angående lokalfrågorna, och vi kommer givetvis att ha fortsatt samarbete med den. Vad jag reagerar mot hos herr Ullsten är att han vill göra provisoriet onödigt dyrt. De kostnadsberäkningar han angivit för det provisorium han förordar innebär nämligen en överflödig kostnad på relativt kort sikt. Om det däremot vore en mycket långsiktig lösning, kunde man allvarligare resonera om detta alternativ. För mig förefaller det dock vara lämpligare att spara dessa pengar till dess att vi får en större och rationellare lösning.
Herr talman! Också jag har en del invändningar att göra mot herr Ullstens argumentering, som jag nu tycker börjar gå till överdrift. Man kan lättast påvisa detta förhållande genom att hänvisa till en del siffror som han nämnde. Han anförde att enligt bankoutskottets förslag till lösning skulle sex å sju ledamöter bli hänvisade till ett och samma rum. Detta räknestycke kan jag inte få att gå ihop. Jag redovisade i ett tidigare inlägg att åtminstone 120 arbetsrum och utöver dessa ett antal udda arbetsplatser skulle bli tillgängliga. Från antalet ledamöter i riksdagen drog jag dem som herr Turesson och jag i ett tidigare meningsutbyte kallade »de besuttna», och dessa är icke så få. När man sedan dividerar antalet återstående ledamöter med antalet till buds stående rum finner man att det endast skulle behöva bli två ledamöter per rum. Jag tyckte också att herr Ullsten gick till överdrift när han karakteriserade de rum som skulle kunna iordningställas som »katakomber». Jag tycker att det låter ganska bedrövligt. De ansvariga myndigheter, som skisserat tanken på dessa rum och som skall stå för utförandet av dem, kan säkerligen sörja för att de inte får någon karaktär av katakomber. I sitt inlägg klagade också herr Ullsten över att utskottet bara föreslagit provisorier och icke framlagt någon långsiktig lösning. Jag betonade själv att det genomgående var fråga om provisorier. I själva verket är det tanken på det längre perspektivet som avhåller oss från de lösningar, som herr Ullsten I dag står vid med det för oss bekanta huset utan flyglar. Herr Turesson vill snabbt och till ett billigt pris bygga upp eller ned — vilket det nu skall vara — flyglar till huset, vilka skulle vara färdiga inom kortare tid än sex år. Herr Ullsten menar i sin tur att det om cirka sex år skulle vara tid för att riva huset, och även herr Lindholm har varit inne på sådana tankegångar. Det skulle betyda att vi just som flyglarna blir färdiga skulle riva ned själva huset. Vi står alltså nu med ett hus utan flyglar — då skulle vi stå med flyglar utan hus! Detta långsiktiga perspektiv gör att vi inom utskottet finner det riktigare att gå in för de provisorier som vi rekommenderat.

Herr talman!

Det innebär inte alls att man kommer i det läge, som herr Regnéell med sin lustighet försökte få kammaren att tro — d.v.s. att vi då skulle stå med flyglar utan hus — utan det betyder att man, om huset skall stå kvar, kan omgående komplettera detta med de flyglar, som är erforderliga för att vi skall få de arbetsrum vi behöver för att kunna utföra det värv våra väljare kräver av OSS.
Herr talman! Jag har ingenting att invända mot vad herr Lindholm sade i slutet av sitt anförande, nämligen att vi skall planera i takt med utvecklingen. Vi är helt överens på den punkten. Till herr Regnéll skulle jag vilja säga, att jag tror att han räknar litet för fort, när han menar att de 120 rum som ställs till förfogande skulle innebära, att vi får två man per rum. Det kanske kan vara löjligt att diskutera dessa siffror fram och tillbaka, men får jag bara, för att det skall bli någon klarhet i resonemangen, framhålla att beträffande belastningen på dessa 120 rum skall inte bara frånräknas de som redan har rum. Förvaltningskontoret, utskotten, upplysningstjänsten, alla organ som arbetar här i huset, ställer dessutom krav på nya utrymmen. De skall också tillgodoses någonstans. Riksdagsgruppernas kanslier skall enligt utskottet visserligen inte få rum här utan i Rosenbad, men där går det åt ytterligare ett stort antal rum. Sedan vill jag säga att i de små rummen kommer det inte att rymmas två ledamöter med den bästa vilja i världen. Man kan enligt ritningarna knappast öppna dörren utan att smälla till den enda stol som får plats. Därtill kommer att de flesta förmodligen kommer att anse att de rum som ställs till förfogande i Rosenbad är oanvändbara som tillfälliga ledamotsrum. Det blir alltså ingen bra lösning, det kan man inte komma ifrån. Vad beträffar talet om att vi föreslår en investering i ett stort hus som sedan snabbt skall rivas vill jag säga, att det finns bara ett förslag i denna debatt som går ut på att man skall bygga någonting som snart skall rivas igen, nämligen utskottets förslag att under denna kam mare bygga små katakomber som skall rivas, när man sedan skall bygga om riksdagshuset för enkammarens behov.

Herr talman! Reformpolitiken på det sociala området bör syfta till att skapa trygghet och rättvisa. Medborgarna bör beredas ett grundskydd i olika avseenden. Betydande framgångar har också nåtts, och både genom statliga beslut och frivilliga överenskommelser har många trygghetsfrågor kunnat lösas. Vissa grupper står dock alltjämt utanför betydande delar av trygghetssystemet. I de motioner som behandlats i detta sammanhang har vi velat fästa uppmärksamheten på en grupp människor som saknar den trygghet ett grundskydd ger. Det gäller sådana familjer där hustrun saknar förvärvsarbete och grupplivförsäkring. Om mannen avlider, har de efterlevande ett grundskydd dels genom grupplivförsäkringen och dels genom änkepensionen. Men om hustrun avlider, finns det i de flesta fall inte samma skydd för mannen. Om hustrunmodern helt plötsligt rycks bort, hamnar de efterlevande i en ekonomiskt och praktiskt mycket svår situation. Stora svårigheter kan uppstå när det gäller barnens uppfostran 0. s. v. Vilket skydd har en man med två barn och en årsinkomst på 15 000 kronor, när hustrun avlider? Ja, eftersom hustrun saknat förvärvsinkomst kan endast barnpension från folkpensioneringen utgå. Sådan pension tillkommer de två barnen med 1375 kronor per barn och år. Mannen har inte med sin inkomst råd att anställa och avlöna ett hembiträde. Vad skall han då göra med barnen? Den frågan är brännande för många som inte bara upplever sorgen och saknaden utan också hamnar i den prekära situationen att vara tvungen att lämna bort barnen för vård hos släktingar eller utomstående. Inte alla får del eller kan få del av sådant grundskydd avtalsvägen. Då grupplivförsäkringen, ofta den frivilliga och alltid den obligatoriska, är knuten till förvärvsarbetet och anställningsvillkoren, måste denna trygghetsfråga lösas på annan väg, och det måste vara en lösning som omfattar och ger rättvisa åt alla. Något måste göras — och göras snart! Herr talman! Jag har i dag inget yrkande men har ändå velat göra dessa påpekanden.
Herr talman! Eftersom motionären herr Johansson i Skärstad inte ställde något yrkande, är det inte mycket att tillägga. Herr Johansson, som är en värderad ledamot i utskottet, har där inte heller framhärdat med sitt utredningskrav utan nöjt sig med en blank reservation till utskottets utlåtande. Frågan om = efterlevnadsskydd = utöver AFA tillhör de besvärliga, och det finns ingen anledning bestrida de svårigheter som kan uppkomma inom en familj, när makan går bort. Familjepolitiska kommittén kommer dock att få hand om en hel del av frågorna i det sammanhanget, och frågan om änklingspensionen kommer att utredas i försäkringssammanhang. Herr talman! Jag har inget ytterligare att tillägga utan yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är bara en formulering i utskottets skrivning som jag skulle vilja fästa uppmärksamheten på. Utskottet avvisar, tycks det, tanken på att man lagstiftningsvägen skulle kunna lösa denna fråga. Jag tycker att när nu frågan skall utredas, så måste den möjligheten också vara öppen.
Herr talman! Det är möjligt att ett fel har blivit begånget i utskottets skrivning på den punkten. Pensionsförsäkringskommittén skall ju ha hand om frågan om änklingspensioner, och då kommer ärendet upp där.
Herr talman! Jag är mycket nöjd med herr Nordstrandhs kommentarer till svaret, framför allt det som han sade i slutet av sitt korta anförande.
Herr talman! Jag är mycket nöjd med det uttalande som nu har gjorts från utskottets sida. Därmed har ett missförstånd röjts ur vägen, och vi har större möjligheter att lösa denna fråga i framtiden.

Herr talman! Det kan med fog sägas att motionerna om en allmän sysselsättningsförsäkring fått en välvillig behandling i utskottet, alldenstund utskottet föreslår att motionerna överlämnas till den tillsatta utredningen om kontant stöd vid arbetslöshet. Det är därför tämligen onödigt att gå närmare in på frågan i dag. Men då jag anser att frågan är av mycket stort allmänt intresse och då den berör många arbetstagare samt inrymmer betydande trygghetsvärden vill jag ändå redan nu, herr talman framföra några synpunkter. Det finns fortfarande brister i det sociala trygghetssystemet. En av de allvarligaste anser vi motionärer vara del för närvarande helt otillräckliga skyddet vid arbetslöshet i någon form. Författningsutredningen föreslog att i regeringsformen skulle inskrivas en paragraf av följande innehåll: Rätten till arbete skall tryggas, så att envar arbetsför svensk medborgare kan få arbete, som giver honom bärgning. Om rätt för den, som ej kan försörja sig själv, att vid behov få bistånd och stöd av det allmänna stadgas i lag. Jag ansluter mig helt till den målsätt ning som författningsutredningen på detta sätt givit uttryck åt. Men att i vårt föränderliga samhälle, där förhållandena på arbetsmarknaden så snabbt ändras, förverkliga denna riktiga målsättning kommer säkerligen att ställa sig tämligen svårt. Med all säkerhet behövs ett komplement till lagstiftningen i form av en allmän sysselsättningsförsäkring. Det nuvarande frivilliga statsunderstödda arbetslöshetsförsäkringssystemet har visserligen förbättrats, men det torde numera stå helt klart att tillräckligt skydd i här ifrågavarande avseende inte kan vinnas inom det nuvarande systemets ram. Alltför många medborgare står och kommer att stå utan det skydd det här är fråga om. I många andra länder har man under de senaste decennierna övergått från subventionerade frivilliga försäkringar till obligatoriska försäkringsformer. Högst få länder har kvar ett frivilligsystem av det slag som vi i Sverige håller oss med. Tillgänglig statistik visar också att synnerligen många löntagare i Sverige står utanför arbetslöshetsförsäkringen. År 1960 fanns totalt 1395 722 försäkrade, medan antalet löntagare vid samma tid var 2 808 700. Inte fullt hälften alltså var i besittning av det skydd som försäkringen utgör. Härtill kommer att stora grupper medborgare saknar möjlighet att få ansluta sig till en arbetslöshetskassa. För att lösa det trygghetsproblem som det här är fråga om bör en helt ny typ av socialförsäkring — en allmän sysselsättningsförsäkring — införas. Hur en sådan försäkring skall utformas kan vi ha delade meningar om. Motionärerna har därför föreslagit att frågan skall göras till föremål för utredning. Vi har dock i motionerna visat på vägar som vi tror är framkomliga. Utskottet har — som jag inledningsvis framhöll — föreslagit att motionerna I: 227 och II: 296 överlämnas till den tillsatta utredningen om kontant stöd vid arbetslöshet. Jag har därför för da gen inte något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Eftersom herr Westberg inte hade något annat yrkande än det som återfinns i utskottsutlåtandet finns ingen anledning för mig att här ta upp en sakdebatt i ärendet. Utskottet har bedömt saken så att eftersom en utredning nu tillsatts, som enligt givna direktiv skall utreda även frågan om obligatorisk försäkring, bör motionerna översändas dit. Jag kan för egen del å utredningens vägnar lova att vi skall pröva värdet av de uppslag som framförts 1 motionerna.

Herr talman! I detta utskottsutlåtande behandlas frågan om förhandlingsrätt för tjänstepensionärer.

Folkpartiets representanter i utskottet har i en reservation yrkat bifall till desamma, och det är i egenskap av reservant som jag vill anlägga några synpunkter på frågan. Det är inte första gången som riksdagen behandlar denna fråga. Så har skett såväl år 1945 och 1953 som år 1956. År 1945 biföll riksdagen ett då framställt motionsyrkande med samma syfte som det vi behandlar i dag. Andra lagutskottet och riksdagen framhöll då att det enligt lagen om föreningsoch förhandlingsrätt inte vore helt klart huruvida arbetsorganisation ägde rätt att förhandla om pensionsvillkor för arbetstagare som lämnat sin anställning. Att dylik förening ägde rätt att förhandla beträffande pensionsvillkor för arbetstagare som ännu stod kvar i anställningen vore helt klart. Självfallet vore det önskvärt, framhöll utskottet, att av lagens utformning klart framginge hur lagen i förevarande hänseende bör tolkas.

Även 1953 uttalade sig utskottet och riksdagen i positiv riktning för en lösning av frågan. Utskottet förutsatte då att pensionärernas ställning i förhandlingsrättshänseende skulle beaktas vid den fortsatta undersökningen av förhandlingsfrågorna och att spörsmålet om möjligt i anslutning därtill skulle upptas till närmare utredning. År 1956 skrev riksdagen — likaledes i anledning av motioner — på nytt till Kungl. Maj:t i ärendet, även nu i synnerligen positiva ordalag.

Mellan jul och nyår år 1959 hade man tydligen storstädning i kanslihuset, ty den 30 december detta år förordnade Kungl. Maj:t att riksdagens samtliga skrivelser i ärendet inte skulle föranleda någon Kungl. Maj:ts åtgärd. Sedan dess har statsoch kommunalanställda tillerkänts förhandlingsrätt i full utsträckning, men det råder fortfarande oklarhet beträffande rätten att förhandla om pensionsförmåner för dem som redan lämnat sin aktiva tjänst. Det är mycket märkligt att utskottsmajoriteten vid årets bedömning av frågan helt lämnar åsido de positiva uttalanden, som riksdagen vid tre tidigare tillfällen gjort. Ingenting av denna positiva anda skönjes i dess utlåtande. Utskottsmajoriteten erkänner visserligen att det är oklart, huruvida det råder förhandlingsrätt i sådana fall som avses i motionerna men menar att den omständigheten att frågan om förhandlingsbegreppets innebörd i detta hänseende ännu inte varit föremål för rättslig prövning talar mot behovet av lagstiftning på området. Man återfaller därvid på det yttrande som avgivits av arbetsdomstolens ordförande. Majoriteten i utskottet anför vidare att den av motionärerna aktualiserade frågan kommer att minska i vikt efter hand som ATP-systemet byggs ut. Det ligger naturligtvis åtskilligt i detta, men det dröjer ju ända fram till början av 1980-talet innan detta system uppnår full funktion. Under tiden — och även därefter — har många pensionärer vid sidan av ATP pension även från arbetsgivaren, I tider då penningvärdet försämras — när har vi inte sådana tider? — är det synnerligen angeläget att även denna del av pensionen bibehåller sin köpkraft. Vid årets förhandlingar löstes frågan om procentuella tillägg på utgående pensioner, men om jag inte minns alldeles fel uppstod först en diskussion på något håll om huruvida löntagarorganisationer ägde rätt att förhandla om redan utgående pensionsförmåner. I den mån detta är riktigt, visar det att frågan om förhandlingsrätt för pensionsta gare, som redan trätt i pension, alltjämt är oklar. Det finns åtskilliga andra angelägenheter som kan föranleda överläggningar och förhandlingar beträffande dessa pensioner. Mellan folkpension och ATP å ena sidan och arbetsgivarpension å andra sidan råder invecklade samordningsregler, som i vissa stycken kan behöva överses och som i hög grad berör och intresserar pensionärerna. Det finns alltså behov av förhandlingar. att det är bra som det är. De hänvisar bl.a. till den praxis som utvecklat sig på området utan stöd i lagen.

Naturligtvis har frågan sina svårbemästrade aspekter. Det har t.ex. anförts att organisationer som består enbart av pensionärer inte kan tillgripa stridsåtgärder, strejk eller blockad som påtryckningsmedel vid förhandlingar. Det må så vara. Men även om vi alldeles nyligen har upplevt en strejkunge, är det väl ändå så numera, att de flesta förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter inte förs under direkt hot om stridsåtgärder. Det skulle vara av mycket stort värde för tjänstepensionärerna om de genom sina organisationer finge möjlighet att träda i förbindelse med sina f. d. arbetsgivare, framlägga sina synpunkter för dessa och underhandla om pensionsförmåner. Ingen känner som bekant var skon klämmer bättre än den som har skon på sig. Under alla förhållanden borde i lag fastslås, att de aktivas organisationer, fackorganisationerna, äger rätt att förhandla jämväl om pensioner som redan börjat utgå. Vilken väg som är mest framkomlig bör utredningen kunna visa. Det är möjligt att den bästa vägen är den över de fackliga organisationerna. I så fall bör den vägen klart anges i lagstiftningen.

Jag yrkar alltså att hemställan i reservationen på sid. 15 i utskottets utlåtande får följande lydelse: